Herr talman! I motionerna I: 684 och II: 873 påtalar motionärerna de otillfredsställande förhållanden som i vissa fall råder inom den allmänna till läggspensioneringen. Det är de korttidsoch deltidsanställda, vilka ofta återfinns inom låginkomstgrupperna, men också andra låginkomsttagare som blir missgynnade enligt de nu utformade reglerna. I många fall erlägges avgift för anställda utan att dessa erhåller pensionsrätt. I andra fall erläggs avgift för anställda utan att dessa får rätt till så stor pension som avgiftens storlek skulle motivera. Dessa förhållanden är som sagt otillfredsställande, särskilt med tanke på att olägenheterna till övervägande del drabbar personer med relativt små inkomster. När detta problem tidigare diskuterats — och det har varit många gånger — har man hänvisat till att denna fråga har samband med finansieringssystemet i stort inom socialförsäkringarnas område och att detta system var föremål för utredning. Det material som har framkommit efter utredningsarbetets avslutande har emellertid inte givit upphov till förslag om åtgärder för att rätta till de påtalade missförhållandena, varför vi motionärer anser att separata åtgärder måste vidtagas för att komma till rätta med dem. Vi föreslår därför utredning i ämnet. Vad sedan beträffar 30 och 15-års reglerna innebär dessa beaktansvärda fördelar för många försäkrade. Motionärerna vill givetvis inte föreslå någon försämring för dessa, men det finns vissa grupper, främst låginkomsttagare, som inte lika bra som andra kan dra nytta av dessa fördelar. Dessa inkomsttagare har relativt konstant årsinkomst på låg nivå. De har ofta också varit betydligt längre tid än 30 år i förvärvslivet. Vi anser det vara mycket angeläget att den berörda gruppen av försäkrade kan få pensionsrätt även för pensionsgrundande år överstigande 30. Även i denna fråga anser vi det vara befogat med en utredning.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

Herr talman! Det är här fråga om kritik av det förhållandet att en del arbetstagare i deltidsoch korttidsanställning, såsom i jordbruk eller hushållsarbete, inte får som pensionsgrundande tillgodoräkna sig den inkomst arbetsgivaren erlagt avgift för. Att så sker beror på att vi har ett fördelningssystem. Ett sådant har fördelar och nackdelar, och här är en nackdel. Man kan inte komma ifrån att detta är ett missförhållande, och det bör rättas till. Emellertid bör det vara möjligt att komma till rätta med detta problem i samband med att man tar ställning till det material utredningen angående indirekta skatter och socialförsäkringsavgifter framlagt beträffande socialförsäkringens framtida finansiering. Det materialet har gått ut på remiss, och vi hoppas att det skall leda till resultat i form av en proposition i en inte alltför avlägsen framtid. Därför har folkpartiets representanter i utskottet nöjt sig med ett särskilt yttrande. I konsekvens därmed avser jag att avstå i den kommande voteringen.
Herr talman! Även det yrkande som här berörs i andra lagutskottets utlåtande nr 4 har vi behandlat vid upprepade tillfällen tidigare i riksdagen. Motionärerna är också här envisa med sin felaktiga uppfattning om verkningarna av detta system, Ingen kan nämligen redan i begynnelsen veta vilka som blir missgynnade eller gynnade. Det har man ingen uppfattning om, eftersom det är de 15 bästa åren som skall räknas av en intjänandetid på minst 30 år för att ge full pension. Visserligen är intjänandetiden övergångsvis begränsad till 20 år, men ändå vet man inte på förhand om man blir gynnad eller missgynnad. En sak är dock säker. Detta system ger bättre utdelning för alla än vilket annat system som helst. Alla får mer än de skulle få för samma kostnad om de blev tillgodogjorda varenda krona såsom individuella försäkringstagare med en premiereserv uteslutande för egen räkning. Detta finansieringssystem ger bättre utdelning i en period där både inkomster och penningvärde undergår stora förändringar under en intjänandetid på 30 år. Man får ju fulla värdet av sina intjänade pensionspoäng vid den tidpunkt då man skall ha sin fastställda pensionsrätt. Det blir nackdel endast under förutsättning att jag under hela intjänandetiden är anställd som deltidsarbetare och har den andra halvan av arbetstiden i ett företag som inte ger mig full sysselsättning. Denna sysselsättningsform avvecklas undan för undan. Allt färre kommer att vara i den situationen att de under sin levnad skall intjäna en del på en egen gård och resten i skogen eller någon annan stans. Det kommer att bli färre inkomsttagare av den sorten, men de går inte miste om en pensionsrätt likvärdig med andras, om de regelbundet har inkomster överstigande basbeloppet. Skillnaden är bara att de själva får betala en del av pensionsavgiften, beroende på att bestämmelserna är sådana att basbeloppet i första hand skall avräknas på löneinkomsten. Fru Nilsson sade att motionärerna inte vill angripa det nuvarande systemet på det sättet att de åstadkommer försämringar för dem som har fördel av 30-årsoch 15-årsreglerna. Däremot skall de som har arbete under mer än 30 år kunna tillgodogöra sig en förhöjd pension. Men det måste ju finnas ett tak för den fulla pensionen! Skall taket vara placerat vid 40 år, så måste man arbeta 40 år för att få full pension. Jag har inte klart för mig vad motionärerna åsyftar med att vissa människor först skulle få tillgodoräkna sig förde len av 30 tjänsteår och av dem räkna de 135 bästa och dessutom ha möjlighet att intjäna ytterligare år i det här systemet.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

Herr talman! Herr förste vice talmannen sade att fördelningssystemet är fördelaktigare för alla. Det vill jag protestera emot. Fördelningssystemet är fördelaktigare för de flesta — det går jag med på — men inte för alla. Det är den minoritet för vilken det inte är fördelaktigt vars talan jag fört här. även den gruppen bör man tänka på.
Herr talman! Det ligger alltid en fara i att komma igen med samma motion år efter år. Risken är att det blir något av slentrian vid behandlingen. Utskottet hänvisar till vad det sagt tidigare, och i kamrarna brukar man ofta — även om jag inte vill säga att så skett denna gång — bara hänvisa till den debatt som förts föregående år. Å andra sidan är det enda sättet att så småningom rätta till saker och ting som man anser vara felaktiga att än en gång ta upp saken i en motion, och detta har varit vägledande för oss motionärer, när vi nu åter motionerat i det här ärendet. Utöver vad som redan sagts, främst av fru Nilsson, vill jag anföra ytterligare några synpunkter. Historieskrivningen kring denna frågas behandling visar att utskottet först hänvisat till att det saknats erfarenhet på området, och det var kanske då i och för sig förklarligt. Sedan har det hänvisats till departementsöverväganden, till allmänna skatteberedningen osv. Med dessa hänvisningar har riksdagen alltid avslagit framställningarna. I dag är väl situationen den, såvitt jag kan förstå, när nu mervärdeskatten börjar ta form, att finansministern inte har för avsikt att följa upp det förslag som ursprungligen framlades av allmänna skatteberedningen, där en hel del oformligheter givetvis hade kommit bort. Det faktum att finansministern förelägger riksdagen förslag om en enprocentig arbetsgivaravgift får väl tolkas som ett alternativ. Troligtvis kommer riksdagen inte att få ta ställning till något både-och. Den av motionärerna aktualiserade frågan kommer således inte att lösas i sådant sammanhang. I det läget anser jag att riksdagen borde beakta de krav på en utredning som framställes i motionen. Man hänvisar i utskottsutlåtandet till att vi har ett fördelningssystem. Jag vill gärna instämma i att det är ett billigt och rationellt system. Man påstår vidare att det är omöjligt att ens i någon mån åstadkomma ett sådant hänsynstagande i ett dylikt system. Jag tror inte att det är alldeles omöjligt. För dem som betalar in avgifterna har man klarat av bekymret genom att när det gäller korttidsanställning ta hänsyn till hur lång tid vederbörande har arbetat. Man får då ett i förhållande till tiden reducerat basbeloppsavdrag, och premien blir sålunda rätt avvägd. Vad som här borde ske är att detta förfarande flyttades över till vederbörandes pensionspoängberäkning, där en delpoäng kunde ges. Det skulle inte alls vara omöjligt att införa en passus i de löntagaruppgifter som arbetsgivaren lämnar in och som sedan läggs in i vederbörande löntagares deklaration. Således skulle man med hjälp av dessa uppgifter kunna avgöra hur stor del av en poäng som vederbörande skulle ha. Jag tror att detta system vore genomförbart. Då skulle man få ut en pension, om än liten, som skulle vara rättvis i förhållande till den premie som har erlagts. Beträffande 30 och 15-årsregeln har hävdats att den regeln infördes därför att den användes vid statstjänstemännens pensionering. Jag måste för min del säga att det i och för sig inte är ett så starkt argument. Det är möjligt att man behövde ha regeln när det endast var en liten grupp av löntagarna i detta land som hade pensionsförmånen. Då fick man naturligtvis lov att ha dessa avgränsningar.

Jag tror att det mycket väl skulle kunna gå att korrigera detta. Om jag fatiade herr förste vice talmannen rätt när han påstod att 15-årsregeln, alltså det faktum att man tar de 15 bästa åren, i och för ger bättre pension åt alla, måste han ha fel. Det går ju ändå inte att betala ut mer pension än vad som tas in i avgifter. Det är ett faktum att detta system måste leda till att de som har den brantaste kurvan tjänar mest, och detta måste betalas av dem som har en flack inkomstkurva och som oftast arbetar i många år. Här förekommer alltså orättvisor, som det skulle vara möjligt att med god vilja rätta till. Tekniken har ju också ändrat sig under de tio år som vi har tillämpat detta system. Inte minst detta är ett faktum att beakta när det gäller möjligheterna att rätta till dessa förhållanden.

Herr talman! Som motionär har jag ett särskilt intresse av detta andra lagutskottets utlåtande nr 10. Jag finner där sådant som kan noteras såsom positivt, framför allt då utskottets förklaring att det är angeläget att man förbättrar den enskildes möjligheter att erhålla god tandvård till rimliga kostna der och att detta självfallet gäller för pensionärer likaväl som för andra medborgare. Frågan om en allmän tandvårdsförsäkring har av olika anledningar ännu inte på allvar förts fram i det politiska ljuset. Dock utföres tydligen ett visst fortsatt utredningsarbete inom Kungl. Maj:ts kansli. I motionerna förs den tanken fram att införa denna försäkring successivt genom att efter hand öppna försäkringen för olika kategorier av medborgare. Det är i detta sammanhang som vi föreslår att man börjar med folkpensionärerna. Jag förstår när utskottet säger att det kan vara svårt med prioriteringsfrågan. Men om man verkligen vill börja med någon grupps försäkring tror jag just folkpensionärerna är lämpliga. Det är en klart avgränsad grupp, inte bara som samhällsmedlemmar utan även ur tandvårdssynpunkt. Det har nämnts i resonemangen kring denna fråga att vi först och främst måste tänka på de ungas tandvård. Här behöver det väl inte vara fråga om någon motsatsställning. Ungdomens tandvård måste vidareutvecklas från den vård ungdomen redan har inom skoltandvården. Det är väl bl.a. detta som den fortsatta utredningen sysslar med. Jag tycker, herr talman, att det vore väl värt att utreda och föreslå införandet av en tandvårdsförsäkring för ålderspensionärer. Jag yrkar därför bifall till den reservation av herr Ringaby som är fogad till utskottets utlåtande.
Herr talman! Inom utskottet har vi den uppfattningen att det inte behöver begäras någon särskild utredning om tandvårdsförsäkring, eftersom det redan ligger ett förslag på Kungl. Maj:ts bord om en sådan försäkring. I departementet har man emellertid tydligen inte ansett det möjligt att redan nu sätta i kraft ett beslut om en försäkring av detta slag med hänsyn till att folktandvården ännu inte är utbyggd i sådan utsträckning, att den har resurser för att ta hand om hela befolkningen i den angelägenhet som det här är fråga om. Motionärerna har nu begränsat sitt yrkande och föreslagit att folkpensionärerna skulle prioriteras och att en tandvårdsförsäkring skall ordnas för deras del. Det tycker jag strider mot hela försäkringsidén. Det innebär att man ordnar en försäkring för personer som inte skall betala någonting för den. Meningen är väl att kostnaderna för tandvården skall utgå ur sjukvårdsförsäkringen och den är folkpensionärerna befriade från att betala avgifter till sedan de har lyft pensionen. Följaktligen är det här inte fråga om att ordna en försäkring utan fråga om att tillförsäkra folkpensionärerna tandvård. Den saken får väl ordnas på annat sätt än i form av en försäkring, till dess man inom folkpensioneringen eller på annat sätt får en försäkringsform för alla som har fyllt 16 år. Intill 16 års ålder sköts ju tandvården genom skolorna, inte genom försäkringssystemet. Kostnaderna belastar i detta fall direkt skolstaten. Vad jag nu anfört, herr talman, har varit anledningen till att vi inom utskottet inte har ansett det realistiskt att uttala oss till förmån för en utredning om en särskild tandvårdsförsäkring för folkpensionärerna, eftersom de ju inte kan ingå i en försäkring och betala avgifter — i varje fall inte det stora flertalet av dem. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets utlåtande.
Herr talman! Jag är ledsen över att behöva polemisera mot min gode vän herr Blomquist. Men när han säger att tanken på en tandvårdsförsäkring »inte har förts fram i det politiska livet» mås te jag som ledamot av 1961 års sjukförsäkringsutredning på det allvarligaste protestera, då vi för två år sedan lade fram ett betänkande som innehöll förslag "om: en mycket omfattande tandvårdsförsäkring. Där klarlade vi också, att det blir mycket stora svårigheter om vi skall prioritera någon grupp och att det enda riktiga är att alla får denna försäkring. Att vi inte kunde genomföra förslaget omedelbart utan att det måste utredas ytterligare beror, som förste vice talmannen . nämnde, på personalproblem. Men vi skall hoppas att vi snart kan genomföra denna försäkring, ty den är verkligen behövlig. Men skall vi över huvud taget prioritera någon grupp — vilket jag hoppas att vi inte skall behöva — är det helt naturligt att vi skall prioritera gruppen 16—19 år. Vi skall alltså utvidga den vård som nu är obligatorisk för alla barn. För denna grupp har vi det största behovet, de största kostnaderna och de största förutsättningarna att vinna någonting för folkhälsan under människornas hela liv. Folkpensionärerna har de minsta kostnaderna, ty de får i mycket stor utsträckning proteser. Det kostar mycket mindre att sköta en protes än att sköta levande tänder. Problemen för folkpensionärerna är alltså mycket mindre än för övriga grupper. Skall vi alltså prioritera någon grupp är det självklart att gruppen 16—19 år skall prioriteras vid sidan av barnen. Men vi skall hoppas att vi över huvud taget inte behöver prioritera någon grupp alls.
Herr talman! Jag förstår herr förste vice talmannen, som talar om svårigheterna med försäkringsformen. Men märk väl att vårt yrkande var att frågan skulle utredas. Alla dessa problem skulle väl klarläggas i en sådan utredning innan man skulle lägga fram ett even tuellt förslag till någon form av försäkring. Till min synnerligen gode vän Gunnar Edström vill jag givetvis framföra en ursäkt för att jag trampade honom på tårna. Det var ett mycket klumpigt uttryck från min sida. Jag har stor aktning för det arbete som man har utfört 1 den förnämliga kommitté som han tillhörde. Jag trodde dock inte att det i första hand var ett politiskt arbete. Det politiska ljuset trodde jag lyste mera här i kammaren än i ett kommittéarbete.

Herr talman! Den fråga vi nu går att behandla är av teknisk beskaffenhet. Den gäller bl.a. dels ändring av de särskilda bestämmelser, som finns om jorddelningen inom vissa delar av Kopparbergs län, dels förenkling av handläggningen av lantmäteriförrättningar. I huvudfrågan är vi överens inom utskottet. Där går vi på justitieministerns förslag som vi anser vara starkt under byggt. Vad som skiljer oss åt och som orsakat reservationen är att de sju socialdemokrater som står bakom reservationen inte vill bifalla den motion, som avgivits av herr Tobé och som berör bl.a. inskrivningsdomarnas verksamhet. Vi reservanter anser att ett bifall till motionen skulle innebära en obetydlig vinst ur rättssäkerhetssynpunkt, men att denna vinst inte på något sätt står i proportion till det merarbete och det besvär som skulle uppstå för förrättningsmannen och inskrivningsdomaren. Reservanterna anför på sid. 48 i utskottets utlåtande att det förslag som framförts i motionen av herr Tobé syftat till att förebygga vissa risker för rättsförluster, som motionären ansett ligga i att vissa dispositioner, som t.ex. överlåtelse av fastighet, kan ske sedan förrättningen avslutats, men innan den nya fastighetsindelningen blivit slutligt gällande. Som utskottet anfört, säger man vidare, har dock i propositionsförslaget rättssäkerhetssynpunkterna tillgodosetts på ett tillfredsställande sätt. Reservanterna fortsätter: »Överenskommelse om ägokravsjämkning torde i många fall träffas redan på ett tidigt stadium av förrättningen. Det kan emellertid dröja avsevärd tid, kanske flera år, innan förrättningen avslutas. Mellan avslutandet av förrättningen och fastställandet av densamma torde däremot endast i undantagsfall längre tid förflyta.» Efter utskottsbehandlingen har ärendet gått till lagrådet. Lagrådet har inte ansett sig kunna gå med på att utskottsmajoritetens förslag skulle läggas fram. Det fyller enligt lagrådets mening ingen funktion. Lagrådet anför vidare, att enligt förslaget skall anteckningen inte ha någon rättsbildande betydelse. Det skall således inte hindra att lagfart meddelas för ny ägare eller att inteckning beviljas. En sådan anteckning fyller inte någon verklig skyddsfunktion, understryker lagrådet. I fråga om en ny inteckningshavare behövs inte heller något skydd utöver det som redan finns i lagförslaget. Ny innehavare av inteckning som tillkommit sedan förrättningen avslutats måste enligt detta lämna sitt medgivande till marköverföringen för att förrättningen skall kunna fastställas. Han har genom sin vetorätt en så stark ställning att någon »varningssignal» i form av en anteckning i fastighetsboken inte behövs. Det finns inte heller någon anledning att varna honom för något av det slaget. Vidare säger lagrådet, att anteckning enligt förslaget skall ske först sedan förrättningen avslutats. Dess betydelse reduceras härmed ytterligare. Fastställelseproceduren torde i allmänhet inte ta någon längre tid. Om jag går vidare i det yttrande som avgetts av lagrådet kan anföras, att man inte vet hur vanligt det är att äganderättsoch = inteckningsförhållandena ändras under den enligt förslaget aktuella tiden. Förmodligen är det inte så vanligt, och i den mån det sker torde respektive parter känna till förrättningen och dess konsekvenser. I det stora antalet fall blir därför anteckningen helt meningslös. Kvar står ett fåtal fall där den har en viss upplysningsfunktion, vars betydelse dock enligt vad som sagts tidigare är ringa eller ingen. Slutligen säger lagrådet att strävandena nu går ut på att ur fastighetsböckerna rensa bort så många betydelselösa anteckningar som möjligt. Lagrådet behandlar just nu ett förslag i denna riktning. I detta läge bör man enligt lagrådet inte införa nya regler om anteckningar med mindre starka skäl talar härför. Herr talman! Det är de synpunkter som jag först redovisade och de synpunkter som lagrådet gett i sitt utlåtande som gör att jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Den föreliggande propositionen avser att tillgodose starka önskemål från lantmäteriets sida om åtgärder för att effektivisera arbetet där. En del av propositionen avser förfaranden vid avstyckning. Härom föreligger inga meningsskiljaktigheter, men jag vill gärna i anslutning härtill göra ett påpekande. Förslaget innebär att sammanträde i avstyckningsärenden inte erfordras om stridiga intressen inte föreligger. Vi har diskuterat något vad det innebär att »stridiga intressen inte föreligger». Departementschefen har emellertid klarlagt, att härmed avses även sådana fall när det föreligger divergenser mellan sakägarna och förrättningsmannen, sålunda bl.a. då den sistnämnde inte anser sig kunna helt tillgodose sakägarnas primära önskemål. Jag vill starkt understryka detta. Det förhåller sig nämligen så, att sakägaren ofta är i underläge i sådana fall. Fastän det i princip är så att avstyckning bara kan komma till stånd enligt sakägarens önskemål, blir han ofta förmådd att modifiera sina önskemål på det sätt som förrättningsmannen säger sig kunna effektuera. Det är då angeläget att sådana diskussioner förs direkt mellan sakägaren och den ansvarige förrättningsmannen, inte blott med en hans tekniske medhjälpare som är ingenjör utan full lantmäteriutbildning. Annars föreligger en risk för att ingenjören ställer sina krav i överkant för att inte riskera bakslag hos lantmätaren-förrättningsmannen. En annan del av propositionen avser s.k. ägokravsjämkning. Det var den som herr Göran Karlsson talade om. Den skall enligt propositionen tillåtas i avsevärt större utsträckning än för närvarande. Lagrådet har i denna del helt avstyrkt propositionen. Motiveringen härför är i korthet, att de nya reglerna i själva verket innebär en möjlighet till rena markköp utan att alla de regler som eljest gäller i sådana sammanhang uppfylls. Härav kan en hel del komplikationer uppstå. Inom riksdagen har emellertid inte något avslagsyrkande framställts. Man har här sålunda godtagit departementschefens ståndpunkt att de vinster i effektiviseringsavseende, som man kan uppnå, så klart överväger de av lagrådet framhållna olägenheterna att man ändå bör genomföra förslaget. I anslutning till en i ärendet väckt motion av herr Tobé har utskottet emellertid ansett, att man med ganska ringa insats kan vinna en viss minskning av de risker för rättsförluster, som onekligen i vissa fall kan föreligga. Jag kan medge, att vinsten måhända blir effektiv i endast ett ringa antal fall, men även en ringa vinst är enligt utskottets mening av betydelse i sådana här sammanhang. Den föreslagna lagtexten är utarbetad i samråd med departementstjänstemän, som i departementet förberett propositionen. Förslaget var nämligen övervägt i departementet, ehuru man vid den slutliga avvägningen när det gäller vinster och olägenheter kom till ett annat resultat än utskottet har gjort. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är en fråga av synnerligen intrikat lagteknisk natur som vi här behandlar. Jag vill säga några ord med anledning av den blanka reservation, som av mig är fogad till utskottets utlåtande. Jag uttryckte även under utskottsbehandlingen att jag hyste starka sympatier för det förslag som framförts i herr Tobés motion. Jag tror att det hade varit — som utskottets ordförande här sagt — en del att vinna i praktiskt hänseende, om den föreslagna åtgärden hade vidtagits. Jag var emellertid osäker när det gällde de lagtekniska möjligheterna, och det är orsaken till att jag inte finns med bland dem som står för utskottets skrivning utan avgivit en blank reservation. Med den förklaring, som lagrådet har lämnat i frågan, betraktar jag mina farhågor på denna punkt som besannade och vill därmed deklarera, att jag vid den eventuella voteringen ställer mig på reservanternas sida. föringen och med förklaring att vissa

Herr talman! Jag inser till fullo det utsiktslösa i att försvara en stackars enskild motion, som inte ens har förlänats några erkännsamma ord före avrättningen. Måhända är det något av min snabbt förflyktigande ungdoms övertro på att det som jag anser vara rätt, det skall jag också hävda, som har gjort att jag nu dristar mig att ta till orda. Frågan om skyldighet för gående att bära reflex eller tänd lykta vid färd på mörksens vägar är ingalunda ny. Riksdagen tog 1960 initiativ till den gällande bestämmelsen, som är en rekommendation och har varit i kraft sedan den 1 januari 1961. Många bilister anser att bestämmelsen borde göras tvingande. Sveriges kvinnliga bilkårister är den organisation, som mest energiskt förfäktat denna åsikt. De reste på sin tid upp hit till huvudstaden och uppvaktade dåvarande kommunikationsminister Palme för att han och regeringen skulle vidta åtgärder. De sköna damerna lyckades tydligen inte charma vederbörande, för tredja lagutskottet skriver helt kortfattat om den saken, att den omnämnda uppvaktningen icke föranlett någon Kungl. Maj:ts åtgärd. Mina utsikter att charma kammaren att bifalla min motion, förefallar vid en sådan jämförelse i det närmaste mikroskopiska. Det hårdhjärtade utskottet synes helt oemottagligt för såväl kvinnlig charm som för argument. Man hänvisar till Nordisk vägtrafikkommitté, som den 22 maj 1966 avgivit ett betänkande, som behandlar vägtrafikanternas uppträdande i trafiken. Kommittén har inte upptagit någon motsvarighet till vår till intet förpliktande rekommendation. Jag har på den punkten sympatier för kommittén. Den anser sig nämligen inte kunna förorda att trafikreglerna innehåller bestämmelser som har karaktären av rekommendation. Det naturliga hade väl då varit, tycker man, att göra bestämmelsen tvingande. Men, ånej, sådant kan enligt kommittén ej komma i fråga! Varför inte det? Ja, inte har jag hittat någon motivering från kommitténs eller utskottets sida. Men den kanske finns i det fördolda, och i så fall vore jag tacksam om utskottet vill skingra detta dunkel och visa det klart skinande ljus, som skall belysa det mörker som omger mig i den här frågan, där jag smyger omkring med en muntert dinglande reflex vid min sida. Upplysning och propaganda är vägen, förkunnar utskottet, och är så bländad av detta, att det anser ytterligare försök på området obehövliga. Däremot bör upplysningskampanjen även i fortsättningen bedrivas med all kraft, anser utskottet. Förvisso behövs det kampanjer, antingen vi har kvar den nuvarande rekommendationen eller vi får en tvingande bestämmelse med påföljdsmöjlighet, eller om vi mot allt förunft skall tvingas att följa Nordiska trafikkommitténs förslag att helt slopa den nuvarande lagtexten. Mörkerdödens offer förefaller lika onödiga som någonsin andra trafikoffer, men nog är det egendomligt att fordonsförarna ensamma kan ställas till ansvar. Det är ju väl att andra krav på säkerhet med ty åtföljande skyldigheter, hastighetsgränser och allt annat som vägtrafikförordningen innehåller får vara kvar, så att bilförarna kan behålla känslan och vetskapen om att detta att sätta sig vid ratten är nästan detsamma som att ha en fot inne i fängelset. Förlåt mig, herr talman och ärade kammare, att jag är en smula besviken. Ungefär så här ligger det till: Sveriges kvinnliga bilkårister och många andra vill. Regeringen vill inte. Tredje lagutskottet vill inte. Men jag vill! Och därför, herr talman, yrkar jag bifall till motionen I: 429.

Herr talman! Jag tror att alla som har sysslat med denna fråga är ense om Öönskvärdheten av att fotgängarna på icke upplysta vägar bär reflex och att en sådan åtgärd är av stor betydelse i trafiksäkerhetshänseende. Det är dock ändå ovisst, huruvida man skall straffbelägga underlåtenhet att bära sådan reflex. Frågan har nog något större räckvidd än vad herr Svanström antydde. För det första skall man betänka att en lagbestämmelse i detta avseende kommer att gälla även mindre vägar ute på landsbygden. Den som bara går ut till sin ladugård kanske passerar en sådan väg, där han är skyldig att bära reflex, annars skulle han bli lagbrytare. Det kan över huvud taget tänkas många ställen och tillfällen, där man inte kan räkna med att en sådan här lagbestämmelse kommer att följas, och man vill helst inte ha lagregler som inte på ett effektivt sätt kan kontrolleras. Om det skulle inträffa en olycka och vederbörande fotgängare inte haft reflex kommer han — med en obligatorisk regel härom — i en mycket ogynnsam situation i skadeståndsavseende, och det är tveksamt huruvida det är rimligt att ställa krav med sådana konsekvenser på fotgängarna. Vi som har sysslat med denna fråga menar därför att det är bättre att arbeta efter upplysningslinjen. Riksdagen har ju här mot en del röster ansett, att det ur den synpunkten är av visst värde att ha en sådan här bestämmelse i vägtrafikförordningen, även om den bara är rådgivande. Man kan i det sammanhanget påpeka, att detta inte är den enda bestämmelsen i vägtrafikförord ningen som är av sådant rådgivande slag. Vad sedan gäller frågan om hur Nordisk vägtrafikkommittés betänkande skall behandlas och om man här i Sverige vill frångå den princip, som riksdagen en gång har beslutat sig för i detta avseende, så har den i varje fall inte behandlats av lagutskottet. Det får väl ske senare. Nu har utskottet tagit ställning till frågan om skyldigheten att bära reflexanordning skall göras obligatorisk och i så fall straffbelagd — det lär väl följa med det yrkande som motionären har ställt. Jag ber med det anförda, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag hade inte räknat med att herr Alexanderson skulle svara mig på samma våglängd som jag själv anslog i mitt inledningsanförande. När det gäller de sakliga ting, som han här gick in på, måste det väl ändå vara en väsentlig överdrift att man inte skulle kunna införa en tvingande bestämmelse därför att man riskerar att bryta mot den. Är det alldeles säkert, att all lagstiftning i samband med trafiken är baserad på det förhållandet? Det är väl händelsevis ingen i denna kammare eller någon annan som överträtt de hastighetsbestämmelser, som gällt sedan den 3 september? Nej, det kan jag absolut inte tänka mig! En finns i alla fall, och det är jag, och det har jag fått böta för, så det är ingen hemlighet. Men jag skulle lika gärna bötat för att jag inte hade någon reflex när jag går — inte till min ladugård, men när jag ger mig ut på en allmän farväg. Man måste göra anspråk på att den som går på vägen skall försöka skydda sig. Vill fotgängarna inte göra det, har jag inget annat att rekommendera än en tvingande lagbestämmelse. En sådan tror jag kommer att medföra större respekt även för den propagandaverksamhet som självklart måste bedrivas. Jag tror fortfarande, herr talman, att vi skulle vinna mycket på att få en tvingande bestämmelse. Det kan inte vara någon tillfällighet att t.ex. en så stor intresseorganisation som Sveriges kvinnliga bilkårister har kämpat för att få en sådan bestämmelse. Jag vidhåller, herr talman, mitt yrkande.

Herr talman! Herr Lundberg har frågat om i instruktionen till den svenska delegationen vid UNCTAD II ingår ett klart avståndstagande från de krav som framförts i Alger-stadgan beträffande tillskapandet av och stödet till nationella handelsflottor och varvsindustri. Enligt Alger-deklarationen påyrkar u-länderna att i olika hänseenden få hjälp från i-länderna och internationella organ att bygga upp egna handelsflottor och en egen varvsindustri. Den svenska delegationen vid UNC TAD-konferensen har fått i uppdrag att verka för hjälp till u-länderna att åstadkomma sådan utbyggnad av handelssjöfarten som kan ske på sunda ekonomiska villkor och som icke innebär godtagande av diskriminering som stödåtgärd för u-ländernas handelsflottor. Delegationen har vidare instruerats att verka för förslag som syftar till att effektivisera hamnverksamheten i u-länderna. Detta är i linje med de önskemål u-länderna framfört i Alger-deklarationen. I den mån deras yrkanden vid konferensen innebär en diskriminering till deras förmån på sjöfartens och varvsindustrins områden stöds de ej av delegationen. Jag utvecklade själv den svenska inställningen i ett anförande i New Delhi. Den ansluter sig helt till övriga nordiska länders.

Herr talman! Jag vill först hjärtligt tacka statsrådet Lange för svaret och omgående säga, att jag helt delar de åsikter som framförts av honom och att jag inte har något att tillägga därutöver. Jag skulle härmed kunna gå och sätta mig, men som tidsschemat kanske inte är så pressat i dag kan det tillåtas mig att något förklara bakgrunden till min fråga. Jag gör det enklast genom att försöka ge en liten översikt över vad Alger 1. U-länderna fastslår sin odisputabla rätt att grunda och utöka sina handelsflottor med hänsyn till de stigande fraktkostnaderna och framtidsmöjligheterna för sin utrikeshandel. 2. I-länderna och internationella organ skall ge ekonomiskt och tekniskt bistånd till u-länderna för att grunda och utöka nationella och regionala handelsflottor, vilken hjälp skall inkludera utbildning i sjöfartens ekonomi, drift, teknik m.m. I första hand skall statsrederier gynnas. 3. Alla länder skall erkänna u-ländernas rätt att stödja sina handelsflottor, inklusive rätten att reservera en lämplig del av alla laster som transporteras till och från landet för det egna rederiet. 4. De restriktioner, som u-länderna inför för att nå ovannämnda mål, får icke betraktas som anledning till repressalieåtgärder från i-ländernas sida, så att u-ländernas åtgärder neutraliseras. 53. U-länderna skall sättas i stånd att maximalt utnyttja sina varv och utöka dessa. Herr talman! Man önskar alltså dels hjälp med pengar och utbildning för att skapa egna flottor, dels en förhandsgaranti från de etablerade sjöfartsnationerna att utan motåtgärder godkänna subventioner och systemet att reservera laster för de egna fartygen. En fördel med den här deklarationen är att den går rakt på sak och kräver just sådana åtgärder, som vi från svensk sida med hävdande av principen om havens frihet alltid bekämpat. Det talas också om andra saker på det här området — insyn i existerande fraktavtal, önskvärdheten att få diskutera fraktändringar i förväg, tillgång till forskningsresultat inom transportområdet samt också hjälp med att rusta upp hamnarna, som statsrådet Lange nämnde nyss. Dessa förslag verkar på mig i stort sett realistiska och syftande till ett bättre samarbete i gemensamt intresse. Med den respekt som vi enligt vår åsikt är skyldiga u-länderna och deras programförklaring i Alger-stadgan ställde jag mig frågan, när jag läste det här: Hur har vi här i Sverige reagerat på dessa prestigebetonade önskemål? Jag har inte tidigare fått något svar på frågan. Från herr Langes departement blev jag hänvisad till protokollet från remissdebatten den 18 januari. Där hittade jag ingenting om detta, men väl ett yttrande av herr Lange som jag citerar: »Den svenska ståndpunkten sammanfaller som framgått av min redogörelse i hög grad, ja ganska fullständigt, med utvecklingsländernas syn.» Jag ställde frågan till herr Lange, och det är mycket välgörande att jag har fått ett klart och otvetydigt svar på den. Vi delar tydligen helt den positiva grundsynen på vår skyldighet att hjälpa u-länderna och på önskvärdheten att öka hjälpen. Men vi har också definitiva krav på att vi skall finna praktiska, ekonomiskt riktiga och om möjligt snabbt verkande sätt att ge den här hjälpen. Att ägna tid och intresse åt så uppenbart prestigebetonade förslag som de nu refererade inom området sjöfart och varvsindustri är självfallet fel. Vi hjälper ju u-länderna bäst genom att snabbt och resolut försöka få den här punkten avförd från dagordningen, så att energin kan inriktas på väsentligare ting. Än en gång, herr talman: Jag är helt tillfredsställd med herr Langes svar, för vilket jag ånyo tackar.
Herr talman! Jag blev litet oroad, när jag lyssnade till slutet på herr Lundbergs anförande. Vi har inte verkat för att frågan om möjligheterna för u-länderna att skaffa sig handelsflottor skall föras från dagordningen på UNCTAD mötet. Däremot vänder vi oss mot tan ken på en flaggdiskriminering, och vi vänder oss mot tanken på att u-länderna skall få vidta åtgärder som innebär en ren subsidiering av de egna handelsflottorna. Därvidlag har vi varit fullt ense med ett land, som har ännu större intressen på området än vårt eget, nämligen vårt västra grannland Norge. Vi har sålunda försökt i stället verka positivt för att möjliggöra för u-länderna — genom vissa biståndsåtgärder, som de berör i de första punkterna som herr Lundberg läste upp — att bygga ut en handelsflotta, som kan vara ekonomiskt berättigad och vidare att stödja dem i deras strävanden att bygga ut hamnarna. Därvid stannar det, men det betyder inte precis att frågan förts från dagordningen.

Herr talman! Herr Kaijser har frågat mig om jag anser det stå i överensstämmelse med intentionerna i brottsbalken att den omständigheten, att en person som domstol har överlämnat till öppen psykiatrisk vård vägrar inställa sig till sådan vård, medför att den ådömda påföljden inte kan verkställas. Några tvångsmedel att förmå en person som har överlämnats till öppen psykiatrisk vård att underkasta sig vården finns inte, utan genomförandet av vården bygger på frivillig medverkan från den dömde. Utrymmet för användningen av denna påföljd är redan av denna anledning mycket begränsat. Det är en strävan hos domstolarna att inte utnyttja påföljden i andra fall än då de kan räkna med samarbetsvilja från den dömdes sida. I brottsbalken sägs också att påföljden får tillämpas endast när det av särskilda skäl inte är påkallat att vidta mera ingripande åtgärd. En sådan åtgärd är t.ex. skyddstillsyn med föreskrift om skyldighet för den dömde att underkasta sig läkarvård. I propositionen om brottsbalken förklarade jag mig dela strafflagberedningens uppfattning att bestämmelser om tvångsåtgärder för genomförande av öppen psykiatrisk vård inte borde införas då. Erfarenheterna av påföljden torde ännu vara för få för att jag för dagen skall kunna ta ställning till om det nu föreligger något behov av sådana tvångsmedel.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för justitiedepartementet få framföra mitt tack för svaret. Anledningen till att jag har ställt denna fråga är ett brev från medicinalstyrelsen som tillställdes Kalmar läns södra landstings förvaltningsutskott under förra hösten. Man har frågat, vilka uppgifter landstinget hade i samband med sådan här öppen psykiatrisk vård. Man fick till svar, att det jämlikt sjukvårdsstadgan åligger sjukvårdsstyrelsen att tillse att person, som av domstol överlämnats till öppen psykiatrisk vård, erhåller lämplig vård och behandling. I fortsättningen angavs, att stadgandet får anses innebära att sjukvårdsstyrelsen vid behov skall vidta särskilda åtgärder, syftande till att sådan person kommer i åtnjutande av öppen psykiatrisk vård. Till sådana åtgärder torde få räknas efterforskningar för att komma i kontakt med den dömde och kalla honom att inställa sig hos läkare. Men därefter görs följande uttalande: Anträffas den dömde men vägrar att inställa sig hos läkaren, kan tvångsåtgärder för att inställa honom inte tillgripas. Stycket slutar med att om den dömde vägrar att inställa sig kan följaktligen den ådömda påföljden inte verkställas. Tolkningen i : medicinalstyrelsen stämmer ju helt överens med den tolkning som justitieministern har framfört i svaret. Jag tycker att här föreligger en brist. Det står i propositionen om brottsbalken, att någon principiell skillnad inte görs mellan de som straff betecknade påföljderna och övriga reaktionsformer. Här ifrågavarande påföljd är i alla fall betingad av en frivillig medverkan av den dömde, och det är väl relativt säreget. Strafflagberedningen ansåg ju att överlämnande till öppen psykiatrisk vård var avsett att tillämpas i sådana fall, där något mera framträdande vårdbehov inte föreligger men där den tilltalade med hänsyn till sin psykiska abnormitet likväl ej bör lämnas helt utan kontroll. Som motiv för att man skulle tillgripa denna åtgärd endast i mycket ringa omfattning anförde strafflagberedningen väsentligen de begränsade resurserna inom den psykiatriska vården. - Departementschefen = tillade dessutom att det var hjälpverksamhetens snäva befogenheter som ledde till att begränsningen skulle göras. Detta stämmer också överens med justitieministerns svar nu. Justitieministern talade om att man i vissa fall kunde förena öppen psykiatrisk vård med skyddstillsyn. Både Göta hovrätt och medicinalstyrelsen påpekade också i sina remissvar över strafflagberedningens betänkande, att den öppna psykiatriska vården borde vara kombinerad med skyddstillsyn. Såvitt jag kan förstå gör man i en hel del fall på det sättet, men när man inte gör det måste situationen vara följande: Vill inte den dömde inställa sig till den öppna psykiatriska vården är 4 § i 31 kap. brottsbalken en föreskrift på papperet, som saknar motsvarighet i verkligheten. Finns det någon mening i att ha en sådan bestämmelse? Jag tolkar emellertid justitieminis terns svar så, att han har klart för sig att här finns ett problem som eventuellt kan bli aktuellt, liksom att justitieministern har uppmärksamheten fäst på det och, om så skulle visa sig nödvändigt, kommer att föreslå de ändringar i lagstiftningen som kan vara motiverade.
Herr talman! Det framgår ju både av mitt svar och av herr Kaijsers anförande här, att vi var fullt medvetna om detta förhållande. Huruvida man skall kalla det en brist i lagstiftningen eller inte tycker jag att det ännu är litet för tidigt att ta ställning till. Men jag tror inte att vi har så olika uppfattning i frågan. För att något belysa tillämpningen på denna punkt under de få år brottsbalken gällt skall jag nämna, att under 1965 dömdes 92 personer till öppen psykiatrisk vård. År 1966 var motsvarande siffra 58. Till skyddstillsyn med föreskrifter om läkarvård dömdes samma år 211 respektive 270 personer. Det är en alldeles tydlig tendens hos domstolarna att använda skyddstillsyn med föreskrift om läkarvård i avsevärt större utsträckning än enbart överlämnande till öppen psykiatrisk vård.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

Herr talman! När 1961 års sjukförsäkringsutredning för två år sedan framlade sitt betänkande angående tandvårdsförsäkring var det under den förhoppningen att man skulle kunna genomföra en allmän tandvårdsförsäkring redan från och med innevarande år, alltså 1968. Under remissförfarandet tillstyrktes förslaget i stort sett. Dock framkom en del betänkligheter med hänsyn till personalbristen. Utredningen själv hade också understrukit att svårigheterna att genomföra förslaget låg i, att det var brist på personal inom tandvården, främst inom folktandvården. Därför lade departementschefen förslaget på is, och vi fick en ny utredning som kallas 1967 års folktandvårdsutredning. Från början var meningen att denna utredning skulle arbeta mycket snabbt, men det har visat sig, att den knappt kommit i gång, fastän den arbetat ett helt år. Det verkar därför som om den skulle hålla på lång tid, och det ser ut som om det skulle dröja länge, innan vi får en allmän tandvårdsförsäkring. Som redan sjukförsäkringsutredningen påpekade, är det emellertid inte möjligt att praktiskt genomföra förslaget om allmän tandvårdsförsäkring utan att först mycket omfattande åtgärder vidtas i form av profylax mot tandsjukdomarna. Även på denna punkt har en försening inträtt på grund av bristande initiativ från regeringens sida — måste man tyvärr säga — vilket medför att vi även härigenom får en ytterligare försening, innan vi kan genomföra förslaget. Utredningen underströk att det framför allt var viktigt att genomföra tre ting för att man skulle få ett minskat anspråk på tandläkare och tandvårdspersonal. Det första var att man måste få till stånd en bättre munhygien och därför bl.a. utbilda tandhygienister. Detta förslag har legat i flera år sedan det först framfördes av medicinalstyrelsen, innan regeringen tog upp det. Först alldeles nyligen har den första kursen kommit i gång. Ännu tar det ytterligare något år, innan vi får de första tandhygienisterna, och då är det ändå bara den första gruppen. Det innebär alltså en försening. Den andra punkten var frågan om bättre kostvanor. Vi har i många år diskuterat varför svenska folket, liksom många andra av de högt stående kulturfolken, har så dåliga tänder och framför allt karies. Det beror helt enkelt på dåliga kostvanor. Därför måste man vid sidan av en bättre munhygien sätta in en agitation för bättre kostvanor och detta särskilt inom skolorna. Nu har främst Tandvärnet emellertid satt i gång något här; därigenom kan man vinna en viss profylax såväl när det gäller tandkaries som när det gäller tandlossningssjukdomar. Men det allra viktigaste momentet i profylaxen är fluorideringen, fluorbehandlingen av tänderna. Det är framför allt där som det är fråga om försummelser. Man har inte kommit i gång på grund av att regeringen fortfarande inte fattat något beslut med tillåtelse att börja med vattenfluoridering i en hel del av våra storstäder. Fluoridering är här en återgång till den väg som naturen själv har anvisat oss. Det är ju främst i städerna och de större samhällena som man har brist på naturligt fluor i vattnet på grund av att man använder ytvatten. Därigenom uppstår i kroppen en utarmning av fluor, vilket leder till en bristande hållfasthet i emaljen. Fluorideringen är — kan man säga — naturens egen väg till botande av detta. Det är bara att återgå till ett normalt tillstånd, om man återställer den naturliga fluorhalt som finns i våra grundvatten och som oftast finns i dricksvattnet ute på landet samt även i de städer, där man utnyttjar grundvattentäkter. Fluoridering är inte någon medicinering utan en justering till det normala vid bristande fluorhalt i vattnet i områden där vattnet har alldeles för låg halt av fluor. Att tillsätta fluor till vattnet är lika litet medicinering som berikandet av naturliga livsmedel med vitaminer och mineralämnen, säger t.ex. amerikanska tandläkarsällskapet. Vi vet ju själva hur vi t.ex. berikar margarin, och det betraktar vi inte som någon medicinering. Det är viktigt att här påpeka att om vi nu så att säga återgår till naturen så blir framför allt småbarnens tandemalj bättre, vilket medför en bättre resistens med som resultat ett minskat antal hål i tänderna av karies. Vår främste expert på detta område, professor Yngve Ericsson vid tandläkarhögskolan, säger i ett uttalande: »Fluortillförsel till dricksvatten är den metod som naturen anvisat och som utnyttjas i form av kontrollerad vattenfluoridering av åtminstone 60 miljoner människor i alla världsdelar utom Afrika.

Fluoridering måste rekommenderas så länge inga likvärdiga alternativ finnes.» Tidigare var vissa experter litet tveksamma beträffande fluorideringen, och det rådde delade meningar på denna punkt, men man har ändrat uppfattning. Den som tidigare främst var motståndare till fluoridering var nobelpristagaren professor Hugo Theorell. Han är nu anhängare av fluoridering. Medicinalstyrelsen tillsatte en kommitté rörande fluorideringsfrågorna, som inlämnade sitt betänkande till socialdepartementet under våren 1967. Kommittén hade undersökt dessa förhållanden och fick uppdraget att i fortsättningen fungera som en rådgivande kommitté till departementet med uppgift att följa utvecklingen inom detta område. Men det har inte skett någon utveckling. Ännu har inga städer fått tillstånd till vattenfluoridering. Det väsentliga är att spädbarnen blott på detta sätt kan påverkas — och även i övrigt uppnås härigenom den bästa effekten. Fluor har ju hittills i vårt land bara kunnat användas vid tandborstning. Men bara därigenom har lokalt antalet angrepp av karies hos skolbarnen kunnat minskas med mellan 40 och 60 procent. Det innebär mycket stora besparingar i arbetstimmar för tandläkarna. Vi räknar med att om vattenfluoridering i våra storstäder genomföres kommer tandläkarna där att hinna med minst 50 procent ytterligare individer när det gäller barntandvården, det viktigaste i detta sammanhang. fluor i Jönköping och i Göteborg har medfört en förbättring, men det måste tas helt andra tag, om vi skall kunna få verklig rätsida på problemen så att en tandvårdsförsäkring kan genomföras under närmaste år. På denna punkt efterlyser jag krafttag från regeringens sida. Det måste skapas en effektivare profylax, och denna profylax måste verka några år innan en tandvårdsförsäkring kan genomföras, såvida det inte skall utbildas betydligt fler tandläkare och tandsköterskor — vi har ju redan i dag det största antalet tandläkare och tandsköterskor per invånare i hela världen. Vad skall vi då göra när det nu verkar som om någon tandvårdsförsäkring inte skulle kunna genomföras under de närmaste åren. Då måste man ju tillgripa det näst bästa, och det blir, som sjukförsäkringsutredningen diskuterat, en delreform. Det gäller att hjälpa de åldersgrupper som framför allt behöver hjälp. Det råder väl ingen som helst tvekan om att den åldersgrupp som framför allt behöver hjälp är ungdomen omedelbart efter skolgångens slut då folktandvårdens behandling upphört. Denna behandling omfattar, som vi vet, bortåt 90 procent av skolbarnen upp till 16-årsåldern. Men även i 16—19 årsåldern förekommer mycket karies, och då kan mycket av det som gjorts under tidigare år förstöras. Det finns här möjlighet att lösa frågan på ungefär det sätt som utredningen anvisade, om man nu vill genomföra det näst bästa i stället för det bästa. Frågan om 16—19-åringarnas tandvård skulle då lösas på samma sätt som den i dag har lösts beträffande mödratandvården. Unga mödrar utsätts för mycket starka angrepp av karies — och de har ett stort behov av tandvård. Detta har ordnats så att de med stöd av statsbidrag får behandling genom folktandvården. På samma sätt hade vi nu tänkt oss det skulle ordnas för ungdom i åldern 16—19 år. Detta är motionernas innebörd. Jag tycker att detta är en mycket allvarlig och viktig sak, eftersom tandhälsan för hela livet grundlägges just under ungdomen. Förra veckan diskuterade vi om vi på likartat sätt skulle hjälpa pensionärerna med tandvård; detta var jag mindre med på, ty där vinner vi mycket mindre. Dels har de mycket mindre karies — i stället har de tandlossningssjukdomar — dels har de ofta proteser. Tandläkarkostnaderna för pensionärerna är därför ej så stora som för ungdomarna. I åldrarna 16—19 år har ungdomarna därtill i regel mycket små inkomster. Många av dem studerar. Det vore högeligen angeläget att dessa ungdomar fick sina tänder fortsatt omsedda några år efter 16-årsåldern. På det viset skulle vi även få en mycket bättre folkhälsa, ty som vi vet påverkar tandhälsan också folkhälsan. Det är detta som ligger bakom motionerna och reservationen. Jag ber med dessa ord få yrka bifall till reservationen, där vi anhåller att frågan om att göra förmånerna inom mödratandvården även tillämpliga för ungdomar mellan 16 och 19 år bör snabbutredas och förslag snarast föreläggas riksdagen. Den snabbutredningen bör kunna bli färdig mycket fort, ty sjukförsäkringsutredningen har redan i stort utrett saken. Det bör kunna räcka med att det sker en bearbetning inom departementet.

Herr talman! Som herr Edström redan har redogjort för lade 1961 års sjukförsäkringsutredning fram ett förslag år 1965 att inom den allmänna försäkringens ram skulle införas även tandvårdsförsäkring. Vi vet nu att denna, som vi väl alla anser, mycket angelägna reform har skjutits på framtiden av flera skäl, kanske mest beroende av det statsfinansiella läget, men även bristen på tandläkare har väl varit en bidragande orsak. En annan orsak är också att allt inte fungerar så väl inom Ang. ungdomstandvården, m.m. folktandvården. En översyn av dess organisation bör ske innan detta kan genomföras. Man måste således beklaga att denna önskvärda reform är skjuten på framtiden, av skäl som jag nämnt. Även om man skjuter på den stora reformen, så anser vi motionärer att en delreform skall kunna genomföras, nämligen för ungdomar i åldersgruppen 16—19 år. Nu får ungdomar tandvård till 16 års ålder. Sedan får de ställa sig i kö vid folktandvården, där väntetiden som vi alla vet ofta är mycket lång. Upp till tre år är ingen ovanlighet. Privat tandvård för dessa ungdomar blir i de flesta fall för kostsam, beroende på att många av dem har för små inkomster eller att de fortfarande går i skola. Föräldrarna har också svårigheter att orka med kostnaderna för tandvård för sina barn just när de är i 16-årsåldern och kostar så mycket, och då samtidigt samhällets stöd så bryskt avtar. Jag tänker på barnbidrag, familjebostadsbidrag och förvärvsavdrag, som upphör just när barnen fyllt 16 år. Att samhällets stöd så reduceras när barnet fyllt 16 år var kanske en lagom gräns när reformerna genomfördes; många började ett förvärvsarbete då. Men i dag, när de flesta fortsätter sin utbildning, är gränsen föråldrad. Den trängda ekonomiska situation som många föräldrar befinner sig i när barnen är i övre tonåren gör att det många gånger är tandläkarbesöken som ej blir av, utan tänderna får mer eller mindre förfalla. Det har också visat sig att t.ex. av de värnpliktiga har 16 procent ej varit hos tandläkaren sedan skoltandvården upphörde och 11 procent endast vid tandvärk. Det har också visat sig att vårdbehovet för dessa ungdomsgrupper är dubbelt så stort som för samtliga vuxna över 16 år. Redan nu finns en delreform för en kategori, som herr Edström sade, nämligen för barnaföderskor som får återbäring på sin tandläkarräkning med tre fjärdedelar av en av Kungl. Maj:t fastställd taxa, och ersättningen utgår från sjuk försäkringen. Vi motionärer menar att, i avvaktan på den stora reformen, ett liknande system för ungdom i förut nämnd ålder bör kunna vara tillämpligt, och vi anser att detta bör snabbutredas och förslag föreläggas riksdagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det är inte första gången vi diskuterar denna fråga. Det gjorde vi senast förra året. Vi är väl också alla överens om att det är en allvarlig fråga. Det har ju under en följd av år skett förbättringar beträffande tandvården i detta land. Man har oavbrutet ökat antalet tandläkare och man har förbättrat folktandvården. Man har gjort en hel rad insatser för att gagna medborgarna i fråga om tandvård. De motioner som nu föreligger är ju ungefär desamma som de vi hade att behandla förra året, då utskottet förklarade att man i avvaktan på den utredning som är i gång bör låta med de nu föreslagna särreformerna bero. Men man kan givetvis göra vissa ting under tiden. Det är en sak som har slagit mig här. Man menar att om man nu skulle gå med på reservanternas önskemål om en snabbutredning, så skulle det lindra svårigheterna. Nu är det ju köer och trängsel framför tandläkarnas stolar, och de köerna blir ju inte mindre om det skall bli ännu fler patienter. Framför allt är det nödvändigt att undan för undan utbilda tandläkare och att göra de tandvårdskliniker vi har funktionella. Med detta anförande, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det var herr Edström som uppkallade mig till en kort replik. Han tog bl.a. upp frågan om fluoride ringen av dricksvattnet. Vi har inte på något sätt fördröjt fluorfrågan. Det föreligger nu framställningar från ett antal städer om tillstånd att tillföra vattenledningsvattnet fluor. Dessa ärenden har varit föremål för remissbehandling. Beslut kommer att fattas inom den närmaste tiden. Vi har, herr Edström, varit angelägna om att förbereda denna viktiga fråga mycket noggrant. Därför har en särskild fluorkommitté knutits till socialstyrelsen. Kommittén har till uppgift att ingående undersöka och pröva bl.a. de tekniska förutsättningarna för tillförsel av fluor till dricksvattnet. Kommittén har nu undersökt de tekniska frågorna, vilka är av stor betydelse för den framtida utvecklingen på detta område. Får jag sedan, herr talman, bara knyta ett par korta reflexioner till de motioner och framställningar som föreligger på denna punkt i utlåtandet. När sjukförsäkringsutredningen föreslog införandet av allmän tandvårdsförsäkring framhöll utredningen även att en tandvårdsförsäkring innebar vissa risker bl.a. för folktandvården. Remissbehandlingen av förslaget visade också att vissa grundläggande frågor rörande folktandvården måste mer ingående klarläggas innan ställning kunde tas till frågan om tandvårdsförsäkring, bl.a. för att undvika risken av att försäkringen äventyrar folktandvårdens utveckling. Fördenskull tillsatte vi i början av 1967 utredningen angående folktandvårdens ställning och organisation m.m. Bland de frågor som utredningen enligt sina direktiv skall ta upp till prövning återfinnes även frågan om förtursrätt för ungdomar till behandling inom folktandvården. Det är därför ganska märkligt att mittenpartierna nu vill bryta ut en bit av detta stora frågekomplex som rör folktandvården och tandvårdsförsäkringen och som redan är föremål för prövning inom en sittande utredning. Jag tycker det är rimligt att frågan om en allmän tandvårdsförsäkring tas upp i ett sammanhang för att därmed undvika den situationen att man får skilda lösningar i fråga om tandvårdsförmånerna för olika befolkningsgrupper. Mittenpartiernas utredningsalternativ torde inte medföra att frågan om ungdomarnas tandvårdsförmåner löses särskilt mycket snabbare än om den får behandlas i ett större, och jag skulle vilja säga sitt naturliga, sammanhang. Enligt vad jag inhämtat kan man räkna med förslag från folktandvårdsutredningen under nästa år. Möjligheterna torde vara små att genom en ny utredning få fram ett snabbare ställningstagande. Sett i det här perspektivet ter sig förslaget om att bryta ut frågan om ungdomstandvården ur det större sammanhanget än mera betänkligt.

Herr talman! Herr Birger Andersson säger att vi skall utbilda fler tandläkare innan vi kan lösa dessa frågor. Detta är ej viktigast. Jag tror inte, att vad vi främst behöver är att utbilda fler tandläkare om vi angriper de profylaktiska problemen på rätt sätt, så att våra tandläkare hinner med 50 till 60 procent fler patienter. Det är därför jag understryker vikten av att verkligen på allvar pröva och gå in för profylaktiska åtgärder. Jag är ledsen att jag behöver polemisera med herr statsrådet och socialministern, ty redan i december efter min interpellation i detta ärende var vi ganska överens om att dessa problem skulle lösas så fort som möjligt. Bland annat skulle vissa städer få tillstånd att fluorera sitt dricksvatten. Det är nu tre månader sedan dess, men fortfarande har ingenting skett. Såvitt jag förstod var emellertid redan då de tekniska förutsättningarna klara. Jag hemställer till herr statsrådet att verkligen lägga manken till i denna fråga, ty den är av mycket stor vikt. Ju förr vi får i gång en vattenfluoridering desto bättre är det. Resultaten kommer inte med detsamma — det tar några år innan de kommer — men vi kan på grund av personalbrist inte genomföra en allmän tandvårdsförsäkring förrän en profylaktisk, mera allmän vattenfiuoridering varit. genomförd i många av våra storstäder under några år. Sedan vill jag också polemisera mot kritiken mot denna delreform i förväntan på folktandvårdsutredningens betänkande. Det förhåller sig som bekant så att 1961 års sjukförsäkringsutredning redan har utrett detta. Det är dessutom inget större problem, utan kan, som jag redan sagt, mycket lätt lösas genom en kort kompletterande utredning inom departementet, en utredning som inte behöver ta mer än någon månad. Det gäller endast vissa praktiska detaljer, om man vill lösa problemet efter samma principer som mödratandvården. Vi hörde nyss att även detta år kommer att gå, innan vi får något betänkande från 1967 års folktandvårdsutredning. Det var inte särskilt omfattande uppgifter som den utredningen fick sig ålagd. Det var dessutom, om jag inte missminner mig, fråga om en skyndsam utredning. Man väntade sig nästan att den skulle vara färdig redan nu. Nu kommer den tydligen i alla fall att ta minst ett år till. Sedan följer remissbehandling osv. Det kan alltså inte bli något förslag 1969 heller, utan tidigast 1970. Varför kan vi inte då redan inför 1969 fatta ett beslut om dessa ungdomar, där vi vinner så mycket för varje år, om deras tandvård sköts på ett bättre sätt? Enligt mitt förmenande är motiveringarna i reservationen och motionerna mycket starka.
Herr talman! Det heter att man skall vara glad över syndare som sig bättrar och omvänder. Förra året hade vi en debatt om antalet tandläkare. Den me ningsriktning som herr Edström företräder ansåg då att det utbildas för få tandläkare, I dag säger herr Edström att vi har tillräckligt många tandläkare, och det låter ju bra. Rätt vad det är har vi väl för många enligt herr Edströms uppfattning. Det faktiska förhållandet är att vi har för få tandläkare vid många av våra tandvårdspolikliniker. Många <landstingsmän är bekymrade över svårigheten att få tandläkare till mindre orter. Möjligen finns det ett överflöd av tandläkare i storstäderna. Tandläkarna där vägrar emellertid att flytta ut. En stor del av dem har inga köer framför sina mottagningsdörrar, utan köerna finns vid folktandvårdspoliklinikerna ute i landet, och det är där en förstärkning behövs.

Herr talman! Herr Edström vidhåller att vi har fördröjt frågan om att ge vissa städer tillstånd att tillsätta fluor i vattnet. Jag vill säga till herr Edström att jag tror att många andra har den meningen att det är angeläget att denna fråga blir prövad in i minsta detalj. Det är oerhört viktigt att de tekniska frågorna är tillfredsställande lösta, innan vi startar fluorideringen. Som herr Edström vet, står vi nu vid begynnelsen av en utveckling; en rad städer behandlar dessa frågor och några har fattat beslut att söka tillstånd. Jag har sagt det tidigare här i kammaren — jag delar alltså herr Edströms uppfattning härvidlag — att här är det fråga om en mycket viktig angelägenhet ur både tandvårdsoch folkhälsosynpunkt. Min inställning är sålunda positiv, men jag vill, som jag sagt tidigare, sannerligen ha dessa frågor tekniskt i alla avseenden prövade, innan vi startar. Jag tror att det finns en opinion här i landet för en seriös behandling av dessa frågor, och vi har verkligen försökt ge dem en sådan.
Herr talman! Om jag får börja med det sista vill jag framhålla, att jag har precis samma uppfattning som herr statsrådet, nämligen att denna fråga är seriös och måste allvarligt tekniskt undersökas. Men vi har dock en mycket omfattande erfarenhet av dessa problem från andra håll i världen. Jag nämnde till exempel att 60 miljoner människor i USA lever inom sådana områden, där man sedan många år tillbaka utför vattenfluoridering. Där har man alltså tekniskt löst dessa frågor. Det finns redan en världsomfattande teknisk erfarenhet. Jag instämmer helt och hållet med herr statsrådet, att en seriös behandling av de tekniska frågorna måste ske, men jag har nog den känslan att denna tekniska utredning har gått väl långsamt och att man i Sverige inte utnyttjat de erfarenheter, som finns överallt i världen. Jag är alltså fullt överens med statsrådet om att tillstånd ej bör ges utan att man verkligen har allvarligt helt löst de tekniska problemen. Jag hoppas dock ännu mera än jag hoppades i december, att det verkligen nu skall bli ett resultat. även i december lovade nämligen statsrådet att någonting snart skulle ske, men ännu har ingenting skett. Månad efter månad går utan att någonting blir gjort, vilket inte är tillfredsställande. Det tar också tid för kommunerna att genomföra de tekniska arrangemangen i sina vattenverk, när tillstånd erhållits. Det går alltså inte att genomföra fluorideringen med detsamma. Och effekten av densamma märks först åratal efteråt. Sedan vill jag vända mig till herr Birger Andersson. Att vi i dag har brist på tandläkare är det väl ingen som ifrågasätter. Det har jag fullt klart för mig. Att folktandvården har det sämst ställt beror på att tandläkarna där har de sämsta arbetsvillkoren. Det är ingen som helst diskussion om den saken. Jag sitter själv i en folktandvårdsstyrelse sedan många år tillbaka, och jag vet precis hur förhållandena är. Det är inte så lätt att få tandläkare dit. Att det skulle finnas för många tandläkare i storstäderna, kan diskuteras. Om vi genomför ordentliga profylaktiska åtgärder kommer emellertid tandläkarna att hinna med 50 procent flera patienter. Då är det inte säkert att vi behöver utbilda så ytterligt många fler nya tandläkare. Vi har dock i dag den största tandläkartätheten i världen. Det är möjligt att vi skulle kunna praktiskt lösa problemen genom att utbilda flera tandläkare under ett par år framöver genom extra kurser eller på annat sätt, men jag tror att den utbildning av tandläkare som vi i dag har i det långa loppet är i det närmaste fullt tillräcklig, om en bättre och mycket effektivare profylax genomföres. Dessutom måste vi främst hjälpa ungdomarna att få tandvård. Det är framför allt ungdomarnas tänder som angrips av karies, och i de åldersklasserna har vi därför mest att vinna.

Herr talman! Anledningen till att vi i motion och reservation har tagit upp lekskolorna till diskussion är att familjedaghemsutredningen anförde, att den fann det angeläget att tillsynstiderna — lägg märke till ordet — vid lekskolorna förlängdes så att man kunde ta emot barn till deltidsarbetande föräldrar. Jag finner barntillsynsfrågorna ytterst angelägna och får tillfälle att senare i dag återkomma till dem. Men att man fortfarande inte kan hålla isär barntillsyn och lekskola, som är en förberedelse för grundskolan, anser jag vara högst beklagligt. Lekskolan måste ses som en skolform och ingenting annat, där alla barn skall få gå oavsett om föräldrarna förvärvsarbetar eller inte. Föredragande statsrådet har inte tagit upp utredningens tankegångar men inte heller uttalat en avvikande mening, varför vi är ovissa om inställningen därifrån. Eftersom mittenpartierna har väckt en motion om allmän förskola som riksdagen senare kommer att behandla, nöjer jag mig för dagen med att yrka bifall till reservationen, vari hemställes att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört om lekskolans uppgift.

Herr talman! Utskottet har haft att ta ställning till en del motioner beträffande denna punkt och funnit, att något särskilt uttalande just nu inte erfordras. Utskottet har ansett att de meningar som framförts dels av motionärer och reservanter, dels av utskottets majoritet är vad man egentligen kan säga i dag — vi får avvakta vad som så småningom kan komma fram av det hela. Lekskolorna har stor betydelse. Om de skall vara obligatoriska eller inte blir en senare fråga — den dagen vi skall ta ställning till det problemet kommer en hel del svårigheter att torna upp sig. Blir lekskolan obligatorisk krävs det en mängd nya skolbyggnader och annat som kommer att binda stora resurser. Det gör att man får vara litet försiktig i sina bedömningar, innan man vet mer än man nu gör. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill först understryka att den del av statsverkspropositionen, som fru Olsson refererade till, rör familjedaghem. Det fanns ingen anledning att där gå in på någon diskussion om lekskolor. Jag finner det beklagligt att man tydligen inte känner till att den pedagogiska målsättningen är densamma i daghem och lekskolor.

Hela denna diskussion är väl ändå till sist en strid om påvens skägg. Barnstugorna har pedagogiska uppgifter vid sidan av tillsynsuppgiften lika väl som grundskolan, i synnerhet på lågstadiet, har tillsynsfunktioner vid sidan av sina pedagogiska uppgifter.

Herr talman! Jag noterar med tacksamhet att utskottets talesman också ville understryka lekskolornas stora betydelse. Det är alldeles riktigt, som statsrådet säger, att det är familjedaghemmen som vi i dag diskuterar. Som jag förut sade var anledningen till att vi tog upp denna fråga att familjedaghemsutredningen också behandlade frågan om tillsynstiderna vid lekskolorna. Eftersom det torde vara allom bekant att vi från mittenpartiernas sida alltid har ansett barndaghemmen vara en tillsynsform och lekskolorna en förberedelse till grundskolan, har vi tyckt att någonting nytt här har smugit sig in. Nu säger statsrådet att det inte är någon skillnad på lekskola och barndaghem. Jag är glad över allt gott som uträttas vid barndaghemmen, men jag kan väl ändå inte tro att någon vill göra gällande att barn som vistas en hel dag på ett barndaghem hela dagen skall vara föremål för undervisning. Det tror jag inte de orkar med, och jag skulle vilja säga: stackars barn. Detta är väl ändå skilda saker. Vi vill kanske inte heller kalla denna form för lekskola utan snarare förskola och då lägga frågan under ett annat departement. Vi har emellertid som jag tidigare har sagt en motion i denna fråga som det blir tillfälle att återkomma till.
Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i denna debatt om lekskolorna, men jag känner mig i viss mån uppkallad med anledning av statsrådets yttrande. Det är klart att lekskolorna och familjedaghemmen har som gemensam pedagogisk uppgift att vänja barnen vid bättre anpassning till varandra, att ge dem större möjligheter att anpassa sig både i hemmet och utanför hemmet. Men vi skall väl ändå inte förneka att barndaghemmens uppgift i första hand är att ge barntillsyn för de föräldrar som behöver lämna in sina barn för den tid då de själva är sysselsatta i förvärvsarbete. Lekskolorna ger, om man så vill, en form av barntillsyn men också en form av förberedelse för grundskolan. Vi hoppas väl också alla att denna form av förberedande undervisning så småningom skall slå allmänt igenom och att de allra flesta barn i vårt samhälle skall komma i åtnjutande av den.

Jag tror därför att det är väsentligt att man försöker hålla begreppen isär och har klart för sig att man inte löser barntillsynsfrågan i stort genom att enbart öka antalet lekskoleplatser. Enligt Kungl. Maj:ts förslag skulle bidragsrätt föreligga enligt en kvotregel, när kommunens organiserade barntillsyn — genom både barnstugor och familjedaghem — nått en viss omfattning uttryckt i platser per antal invånare i kommunen. För det första 10 000-talet invånare skulle krävas en plats per 200 invånare och för invånare därutöver en plats per 100 invånare. En balansregel avsåges gälla endast kommuner med mer än 10000 invånare och innebära,

Herr talman! En samhällsservice för barntillsyn betraktar jag som en mycket viktig del i familjepolitiken. På detta område har en snabb utbyggnad nu kommit i gång. Inte minst de höjda statliga stimulansbidragen som infördes för barnstugorna under 1966 torde ha bidragit till denna ökade aktivitet. Sedan de höjda statsbidragen infördes och till utgången av innevarande budgetår räknar vi med att det byggs så att vi får över 10000 nya platser i daghem och gemensamma barnstugor. Detta tillskott motsvarar nästan hela det platsantal som fanns för några år sedan. Under de närmaste två budgetåren kan man räkna med ett ytterligare tillskott av 10 000 å 12000 nya sådana platser. För att kunna förverkliga kommunernas omfattande utbyggnadsplaner för nya barnstugor har kammaren nyss bifallit regeringens förslag om ytterligare ökade anslag härför. Riksdagen har tidigare i år också bifallit regeringens förslag om en ökad elevintagning vid förskoleseminarierna under nästa budgetår. Jag vill understryka att det behövs en fortsatt snabb planering och utbyggnad av barnstugeverksamheten. En sådan målmedveten utbyggnad av barnstugorna bör vara grundvalen för samhällets insatser för att ordna barntillsynen. För att möta det stora behovet av barntillsyn med ytterligare åtgärder från samhällets sida bör man också få till stånd en ökad verksamhet med kommunalt organiserade familjedaghem, parallellt med en snabb utbyggnad av barnstugorna. Jag anser liksom familjedaghemsutredningen att en utbyggnad av familjedaghemsverksamheten förutsätter att verksamheten samtidigt blir föremål för en kvalitativ förstärkning. Utredningen har i detta syfte föreslagit en rad olika åtgärder som det tycks råda allmän enighet om. Utredningen har också grundligt prövat frågan om statsbidrag till kommunala familjedaghem och formerna för en sådan bidragsgivning. Som jag har framhållit i statsverkspropositionen anser jag att utredningen lyckats finna sådana godtagbara grunder för ett statsbidrag som man förut har saknat i debatten i denna fråga. Till skillnad från tidigare förslag som har figurerat är det statsbidragssystem som utredningen har utarbetat och som regeringen lagt fram i statsverkspropositionen medvetet inriktat på att stimulera tillkomsten av nya familjedaghem och en kvalitativ förstärkning av familjedaghemsverksamheten. Den kvotregel som ingår i bidragssystemet innebär att kommunens organiserade barntillsyn skall ha nått en viss omfattning för att statsbidrag skall utges. Denna regel är alltså avsedd att stimulera en utbyggnad av den kommunalt organiserade barntillsynen. Regeln medför att det nya statsbidraget i huvudsak kommer att utgå till nya familjedaghemsplatser. I bidragssystemet ingår också en s.k. balansregel som har tillkommit för att ett statsbidrag till kommunala familjedaghem inte skall motverka en utbyggnad av barnstugeverksamheten. Den gäller för kommun med mer än 10 000 invånare och innebär att antalet familjedaghemsplatser vid beräkningen av statsbidraget inte får överstiga antalet statsbidragsberättigade barnstugeplatser. I en av reservationerna till statsutskottets utlåtande tycks man mena att denna regel skulle begränsa den enskildes möjligheter att välja mellan olika tillsynsformer. Jag vill i det sammanhanget bara erinra om att bl.a. familjedaghemsutredningens undersökning har visat att föräldrarna själva till övervägande del vill ha plats för barnen i barnstugor. Jag vill understryka att den statliga bidragsgivningen för den kommunalt organiserade barntillsynen motiveras med att det är önskvärt att stimulera en utbyggnad av verksamheten. Det statliga stödet till barnstugeverksamheten har bl.a. genom ett kraftigt bidrag till byggnadskostnaderna inriktats på att underlätta tillkomsten av nya barnstugor. Det nu föreslagna statsbidraget till kommunala familjedaghem har samma syfte när det gäller de kommunalt organiserade familjedaghemmen. Som jag nämnt är avsikten att statsbidraget främst skall utgå för nya familjedaghemsplatser. Kvotregeln och balansregeln innebär att statsbidrag i mindre utsträckning kommer att utgå för sådana platser som redan finns och i större utsträckning för nytillkommande platser. Av totalt 45 000 beräknade kommunala familjedaghemsplatser 1969 beräknas statsbidrag utgå till omkring 25 000. Centerpartiets och folkpartiets reservation innebär att statsbidrag skulle utgå bl.a. till alla de platser som redan finns. Detta betyder alltså inte någon ökad platstillgång för barnfamiljerna i jämförelse med propositionens förslag. Däremot innebär det att statens kostnader blir väsentligt högre. Uttunningen av balansregeln skulle kosta omkring 5 miljoner kronor, slopandet av kvotregeln omkring 13 miljoner och en höjning av bidragsprocenten 12 miljoner kronor. Det är sammanlagt 30 miljoner kronor mera i statsbidrag än enligt propositionen, utan att man därför åstadkommer något större platsantal. För lika många platser — alltså 45 000 — som enligt propositionen kostar staten 25 miljoner kronor vill folkpartiet och centerpartiet betala 55 miljoner kronor. Håller man sig till folkpartiets och centerpartiets motion som dessutom innebär statsbidrag till den s.k. omkostnadsersättningen, så skulle statsbidragskostnaden bli 89 miljoner kronor eller 64 miljoner kronor högre än enligt propositionen, fortfarande utan något ytterligare platstillskott. Men jag skall inte uppehålla mig vid motionsyrkandet. Det blev ju för mycket till och med för folkpartiets och centerpartiets representanter i utskottet. 30 miljoner kronor ovanpå regeringens 25 miljoner är ändå ett gott bud. Är det då barnen som folkpartiet och centerpartiet har i åtanke? är det vårdens kvalitet som man vill höja? Nej, kvalitetshöjningarna är redan tillgodosedda inom propositionens 25 miljoner, och det är inte för detta ändamål som man vill ha mera pengar. Vill man då hjälpa föräldrar, som vill gå ut på arbetsmarknaden, genom att bereda fler tillsynsplatser? Nej, barnfamiljerna får inte en enda plats mer för dessa 30 miljoner. Vill man ge daghemsvårdarna en ytterligare höjning av den ersättning som förutsatts i propositionen? Nej, det ryms ingenting sådant i denna stora kostnadsökning för staten. Det enda jag kan se att man vill är att tillföra kommunerna dessa pengar utan att man därför får en enda plats mer för barntillsyn. Men då kommer man, som utskottsmajoriteten mycket riktigt påpekat, in på en fråga om kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Den frågan bör lösas enligt generella regler om skatteutjämning och inte i ett sammanhang där vi diskuterar stimulansbidrag för barntillsyn.

Herr talman! Under senare år har olika former av barntillsyn varit föremål för utredningar av olika slag, och det har kring detta ämne förts en mycket intensiv debatt. Att frågan tilldrar sig en sådan uppmärksamhet kan väl bero på att så många intressen spelar in. Det är givetvis i första hand den enskildes och familjens intressen, men det är också samhällsintressen av olika slag, inte minst arbetsmarknadssynpunkter. Vi brukar gärna tala om att vi lever i valfrihetens samhälle, i varje fall att vi strävar efter största möjliga frihet för den enskilda människan att välja yrke och sysselsättning och att ägna sig åt den uppgift som vederbörande har lust, fallenhet och utbildning för. Allt detta med valfrihet låter ju bra, och det är förvisso någonting som vi bör sträva efter. Vi bör underlätta möjligheterna för den enskilde att träffa ett fritt val, och många gånger är detta också ett klart samhällsintresse. Men jag anser samtidigt att vi inte alldeles bör glömma bort att den som har skaffat sig barn också i viss utsträckning har träffat ett val — ett val som på sitt sätt, det är alldeles ofrånkomligt, begränsar vederbörandes rörelsefrihet bl.a. på arbetsmarknaden.

Frågan om ordnandet av samhällets barntillsyn är därför enligt mitt sätt att se en mycket stor uppgift — en uppgift som vi kanske aldrig helt kan lösa men som vi kanske med det förslag som nu föreligger kommer att föra ett gott stycke framåt. I detta avseende vill jag gärna också ge föredragande statsrådet ett erkännande för att man på denna punkt med det förslag som föreligger onekligen har åstadkommit åtskilliga förbättringar. Om vi ser på de siffror, som nu redovisas, finner vi att det här gäller ett problem, som kvantitativt sett också är mycket stort. Tyvärr försämras relationerna mellan tillgång och efterfrågan på tillsynsplatser, beroende på att utbyggnadstakten inte har varit tillräckligt hög och att efterfrågan ständigt stiger. Av det betänkande familjedaghemsutredningen avlämnat under år 1967 framgår att det finns 60 000 barn under tio år som inte har någon form av tillsyn medan föräldrarna förvärvsarbetar och att det finns cirka 320 000 barn till föräldrar som förvärvsarbetar. Samtidigt måste vi räkna med att detta antal stiger på grund av den ökande förvärvsintensiteten bland kvinnorna. Det kan ju i all oändlighet diskuteras vilka former av barntillsyn som är att föredra. I den diskussionen ligger det nära till hands att ge företräde åt den organiserade tillsynen i barnstugor och daghem. Jag skall inte polemisera mot den uppfattningen, men jag tror inte heller att vi bör glömma att det är en synnerligen dyr form av barntillsyn — så dyr att man nog kan ha anledning att ibland fråga sig hur mycket man vinner om man uteslutande ser frågan ur samhällsekonomisk synpunkt. Denna omständighet bl.a. gör det angeläget att samhället ser sig om efter andra former för barntillsyn vilka kan ge ekonomisk stimulans, men framför allt är detta nödvändigt om vi vill åstadkomma en snabb ökning av antalet tillsynsplatser. Vi hälsar därför med tillfredsställelse att även regeringen äntligen har accepterat familjedaghemmen som en bidragsberättigad tillsynsform, även om vi har väsentliga invändningar att göra mot de kvotoch balansregler som föreskrives i Kungl. Maj:ts förslag. Personligen skulle jag vara mest tilltalad av att de inskränkningar som kvotreglerna utgör helt kunde slopas, vilket i sin tur skulle innebära en fri tävlan mellan de olika tillsynsformerna. De restriktioner som förslaget innebär för med sig att åtskilliga mindre kommuner inte kan utnyttja de stimulansbidrag som förslaget erbjuder. Det finns otvivelaktigt många kommuner där tillgången på arbetstillfällen för den kvinnliga arbetskraften är begränsad men där ändå visst behov av barntillsyn föreligger, som med fördel skulle kunna ordnas genom kommunala familjedaghem. Skall man då först tvinga dessa kommuner att bygga barndaghem, kanske alltför små och dyra i drift, för att sedan komma i åtnjutande av bidrag till familjedaghem? Det är, som jag ser det, en mycket otillfredsställande ordning. För att mildra dessa olägenheter föreslår vi väsentliga lättnader i de nu framlagda reglerna. Jag kan inte tänka mig annat än att även om utskottsmajo ritetens förslag i dag blir antaget, kommer erfarenheten ändå att visa att bestämmelserna i dessa avseenden behöver revideras. Beträffande statsbidragets storlek föreslår vi att detta utgår med 45 procent av kommunens kostnader efter avdrag för föräldraavgifter, vårdarens lön och sociala utgifter. Vi finner det på denna punkt motiverat att anknyta till det statliga bidraget till driftkostnader för barnstugeverksamheten. Därmed underlättas valmöjligheterna och stimuleras tillkomsten av nya tillsynsplatser. Herr talman! Jag skulle kunna sluta där.

Vi skall väl ändå komma ihåg att här är det kommunernas initiativ och åtgärder som är avgörande för den omfattning barntillsynen i dess olika former skall få.